Fru talman! Den borgerliga regeringen kallar sin politik för den ''enda'' vägen. Det är den enda vägen att åstadkomma tillväxt, säger de. Socialdemokraterna har styrt Sverige i 53 av de senaste 60 åren. Under de åren har vi fått uppleva mycket stora framsteg, och -- inte minst viktigt -- alla har fått del av dessa framsteg. Vi har haft ett betydande inflytande i vårt land, men vi gör för den skull inte anspråk på att ha den enda lösningen på alla problem. Som regering, som politiker ställs man inför många vägval, men inte den här regeringen, den ser bara en väg. Redan efter tre månader vid makten kunde statsministern ge besked: Det här är den bästa regering som Sverige någonsin haft. Efter fyra månader sade Olof Johansson att han allvarligt funderade på att hoppa av denna den bästa av regeringar. Nu har han dock bestämt sig för att stanna. Bengt Westerberg meddelade ungefär samtidigt att han började tvivla på själva grunden för regeringens ekonomiska politik, detta att skattesänkningar leder till tillväxt. Kan statsministern ge besked här i dag: Kommer den borgerliga fyrpartiregeringen att fortsätta att sänka skatterna med 10 miljarder kronor per år, och vad skall ni i så fall ytterligare skära ned på? Svenska folket har rätt att få besked på den punkten. En majoritet av svenska folket visade i valet att de ville ha just den här politiken, säger de borgerliga självsäkert. Uppriktigt sagt: Jag tror inte att väljarna ville ha en regering som skapar kaos på byggmarknaden. Jag tror inte att många kunde föreställa sig att Sverige skulle få en skatteminister som tycker att 15 % arbetslöshet bland byggnadsarbetare är en anpassning till en normal sysselsättningsnivå. Däremot trodde väljarna på Olof Johansson när han fem dagar före valet sade att centern har en strategi för lägre boendekostnader. Och de trodde på Carl Bildt, när han i Ekot runt midsommar på frågan ''Ni lovar alltså att alla skall få lägre hyror'', svarade: ''Ja, absolut.'' Ja, absolut, alla skulle få lägre hyror med moderatledd regering. Carl Bild! Står Carl Bildt fast vid detta besked till svenska folket? Lägre hyror, är det vad vi nu får? Väljarna trodde också Bengt Westerberg när han lovade miljarder till de handikappade. Men några pengar till handikappreformen finns inte avsatta, Och de litade på kds löften om kraftiga satsningar på vård och äldreomsorg. Nu är det alldeles tyst från det hållet om att sjukvården behöver mer pengar. Och framför allt trodde säkert många på försäkringarna att en borgerlig regering skulle vara bättre på att bekämpa arbetslöshet. Budskapet var ju så enkelt: Om vi sänker skatterna, så blir det fler jobb. Om vi sänker skatterna, så har vi råd med lika bra -- ja, bättre -- välfärd. Om vi sänker skatterna, så blir det större valfrihet för alla. Det är klart att jämfört med dessa löften lät det inte särskilt lockande när vi socialdemokrater sade i valrörelsen ... Var så god, herrarna får gärna sitta ned! Det går bra. Det är lättare att lyssna då. Jag kan inte göra någonting åt att ni inte kan påkalla talmannens uppmärksamhet. Det får ni klara av själva. Ni klarar inte ens av att påkalla talmannens uppmärksamhet, hur skall ni då klara av att styra Sverige? Det är klart att jämfört med dessa löften var det inte särskilt lockande när vi socialdemokrater sade i valrörelsen: Vi lovar inga stora skattesänkningar och inga nya reformer. Det har vi inte råd med. Som läget är måste vi först och främst se till att inte fler blir arbetslösa, att den välfärd och trygghet vi har inte urholkas och att de resurser vi kan skrapa ihop används för investeringar och utbildning som kan ge nya jobb och få fart på ekonomin igen. Löftet om skattesänkningar för dem som har aktier och förmögenheter har regeringen infriat med råge. Nu skall dessa skattesänkningar betalas med en lång rad försämringar, som konsekvent och hårdhänt drabbar dem som har små ekonomiska marginaler.

Eventuella invändningar mot att dessa försämringar är orättvisa eller ineffektiva viftar regeringen irriterat bort. Det spelar ingen roll att landets stora löntagarorganisationer, både på LO och på tjänstemannasidan, visar hur orättvist karensdagar skulle slå mot dem som har de tyngsta och sämst betalda jobben. Det spelar ingen roll att statistiska centralbyrån har räknat ut att besparingarna inte blir ens hälften av vad regeringen sagt och kalkylerat med. Och, fru talman, det spelar inte ens någon roll att till och med Svenska Arbetsgivareföreningen nu är skeptisk till karensdagar ur företagens synvinkel. Regeringens politik är den ''enda'' vägen, är det ständiga budskapet. Vi socialdemokrater har presenterat en helt annan politik. Under hela 80-talet gick vi på tvärs mot utvecklingen i länderna omkring oss. Medan arbetslösheten där låg på 8--12 % fanns det jobb i Sverige, och arbetslösheten var låg. I dag är fler än 200 000 människor arbetslösa i vårt land -- 35 000 är långtidsarbetslösa, och en tredjedel av dem är unga, mellan 20 och 24 år. Enligt regeringens egna prognoser kommer arbetslösheten att drivas upp ytterligare under detta och nästa år. I detta allvarliga läge måste en regering handla. Det är nu som det krävs insatser. Det är nu som utvecklingen måste vändas, och det måste ske kraftfullt. Vi socialdemokrater har lagt fram ett program som i ett första steg pressar tillbaka arbetslösheten till 3 % i stället för att låta den rusa upp mot 5-- 6%. Detta är fullt möjligt att göra utan att budgetunderskottet stiger och utan att den låga inflationen äventyras. 1 % öppet arbetslösa, 45 000 människor, kostar ungeför 5 miljarder kronor i kontantstöd. Varför skall dessa pengar inte i stället användas till att ge tusentals människor utbildning och jobb? Vi vill använda tre medel för att få ned arbetslösheten. Det första är byggsektorn. Vi behöver inget ökat byggande, säger regeringen. Det är riktigt att vi inte behöver bygga 70 000 nya lägenheter som vi gjorde under rekordåret 1990. Men vi behöver även i fortsättningen bygga nytt, och vi behöver framför allt bygga om och underhålla. Nu finns det ledig kapacitet för att rusta upp alla de skolor där rappningen hänger ned från taken, där mögel och fukt gör duscharna omöjliga att använda, där ventilationen är dålig och där hela inredningen behöver en rejäl uppfräschning. I detta läge väljer regeringen emellertid i stället att dra in de 300 milj.kr. som vi kan använda för att få en bättre skolmiljö. Nu skulle kommunerna kunna bygga nytt och bygga om för att äldre skall få valfrihet i boendet, som alla talar om och som i praktiken innebär att det måste byggas fler ålderdomshem, fler små sjukhem, fler egna rum i långvården och skapas större tillgänglighet för rörelsehindrade, m.m. Det var det första medlet. Det andra medlet som vi vill använda för att skapa jobb är investeringar. Det finns vägar runt om i landet som behöver byggas ut och underhållas. Det finns alltså inte bara en väg, utan det finns många vägar som behöver byggas ut och underhållas. En rejäl upprustning av inlandsvägen skulle betyda mycket för skogslänen. Och vi behöver bygga ut järnvägen och förbättra kollektivtrafiken i storstäderna. Kommunikationsminister Mats Odell kom nyligen med beskedet att han direkt kan skaka fram 8 miljarder kronor för investeringar i vägar och järnvägar. Det är bra. Men om detta är riktigt, och om detta är nya pengar, innebär det en omläggning av hela regeringens ekonomiska politik. Kan vi få en kommentar av statsministern till detta här i dag? Det tredje som vi socialdemokrater vill satsa kraftfullt på är utbildning. Gymnasiereformen skall självfallet påbörjas. Vuxenutbildningen behövs mer än någonsin. Och vi vill satsa ytterligare på arbetsmarknadsutbildning och nästan en halv miljard kronor på kompetenshöjning för dem som jobbar i små och medelstora företag. Sammanlagt vill vi använda 1,5 miljarder kronor mer än regeringen på utbildning, kompetenshöjning och kultur. Finansminister Anne Wibble försvarade enligt tidningsuppgifter nedskärningar i vuxenutbildningen med att komvux främst är till för dem som har hus i Spanien och som vill lära sig spanska. Det avslöjar hur litet en del av de borgerliga statsråden vet om vanligt folks vardag. Om man kortfattat vill beskriva skillnaden mellan regeringens budget och det socialdemokratiska alternativet kan man säga att regeringen lägger pengarna på att sänka skatterna för dem som har det bäst och betala ut arbetslöshetsunderstöd. Vi socialdemokrater vill använda pengarna till att minska arbetslösheten, upprätthålla den sociala tryggheten och bygga för framtiden. Vi tror inte att sänkta skatter leder till ökad tillväxt. Vi stöder oss på den utveckling som vi har sett i länder som har prövat den metoden. Vi har lyssnat på en av USA:s främsta nationalekonomer som säger att det enda som med säkerhet sker när skatten sänks för de välbeställda är att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Vi tycker att det är något underligt med hela tanken att de rika skulle jobba bättre och göra större insatser om de får ännu mer, medan vanliga löntagare måste få det sämre för att jobba bättre. Den typen av gammal och orättvis högerpolitik leder inte till ökad tillväxt. Den leder bara till att orättvisorna blir större och samhällsklimatet hårdare. Vi får säkert höra här i dag att socialdemokraterna vill höja skatterna. Det är fel. Vi vill återställa den viktiga fördelningsprofilen i skattereformen genom att omfördela skattebördan. Det gör vi genom att föreslå att barnbidraget höjs, som det var tänkt, med en dryg tusenlapp per barn och år och genom att de som har höga inkomster och stora förmögenheter får betala mer i skatt. Något höjt skattetryck är det inte fråga om. Men med så kraftfulla satsningar och dessutom med ett nej till regeringens försämringar måste väl utgifterna öka och inkomsterna minska med den socialdemokratiska politiken, kanske någon frågar sig. Nej, det blir inte så. Vi går en annan väg. Vi spär inte på några utgifter i onödan. Vi fördelar dem på ett annat sätt. Vi har ett annat bostadsfinansieringssystem. Vi fortsätter att ha ansvar för helheten. Sammanlagt presenterar vi en budget som är starkare än regeringens. Det är en budget som vi om så behövs är beredda att regera på i morgon dag. Ja, den behövs förstås, men frågan är om vi får chansen. Vi tänker litet längre fram än ett år i taget. Den största tillgång som vi har i dag är att den socialdemokratiska regeringen lyckades pressa ned inflationen. Sverige stärker just nu sin konkurrenskraft tack vare Rehnbergsavtalet, och därför är det så viktigt vad som händer när avtalet löper ut. Vi säger nej till den borgerliga politiken. Vi tror inte att arbetslöshet skapar tillväxt och att orättvisor skapar ökad trygghet. Vi tror inte att den enda vägen leder till ökat välstånd, inte ens för dem som nu kan öka sina förmögheter och sin standard rejält. Vi är, fru talman, övertygade om att ett rättvist samhälle i det långa loppet är bra för alla medborgare.

Fru talman! Låt mig först svara på Ingvar Carlssons konkreta fråga om handikappreformer. För det första har vi i budgetpropositionen aviserat en proposition, och vi återkommer till riksdagen inom kort med en proposition om ett förstärkt vårdbidrag. Detta har vi föreslagit i riksdagen år efter år men fått nej av socialdemokraterna och övrig riksdagsmajoritet. En mycket konkret fråga till Ingvar Carlsson är: Är ni beredda att nu vara med och genomföra detta första steg i en reformering för de handikappade som är så viktig? För det andra återkommer vi så småningom med ett förslag till en mer omfattande handikappreform. Den kommer naturligtvis i första hand att få budgeteffekter fr.o.m. nästa budgetår, alltså inte det år som vi nu diskuterar utan 1993/94. Men detta förslag kommer att läggas fram och är också aviserat i budgetpropositionen. Att vi inte kan lägga fram förslaget tidigare beror på att den tidsplan som Ingvar Carlsson och hans regering hade gjort upp inte har gjort det möjligt att driva på detta arbete snabbare än vi nu faktiskt gör. Låt mig, fru talman, också ta upp det som sades om den ekonomiska politiken. Tvärtemot vad Ingvar Carlsson säger leder det socialdemokratiska förslaget till högre skatter, högre utgifter och ökat budgetunderskott. Och detta är helt fel politik i dag. Den politik som vi nu lägger fast kommer att få effekter, framför allt under 1993 och i viss mån även under 1994. Vad tror vi om det ekonomiska läget då? Ja, vår bedömning är att den internationella konjunkturen kommer att vända i år och att vi i Sverige kommer att märka det under 1993 och 1994. Då är det helt fel att satsa på expansion, eftersom det är detsamma som att beställa ny inflation, snabba löneökningar och försämrad konkurrenskraft. Därför är det viktigt att nu visa uthållighet i den ekonomiska politiken. Huvudproblemet för Sverige har under lång tid varit att vi har fört en felaktig stabiliseringspolitik. Ingvar Carlsson vägrade som statsminister att strama åt ekonomin när det behövdes 1988, och helst ännu tidigare. När åtstramningen väl kom 1990 var det egentligen för sent. Möjligen har effekten av det varit att lågkonjunkturen har spätts på. Men att nu, när vi står inför en vändning i konjunkturen, satsa på expansion är en helt felaktig politik. En annan sak är vad vi kortsiktigt gör. Det är självklart att vi skall satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, tidigarelagda investeringar osv. Regeringen har lagt fram sådana förslag och återkommer med ytterligare förslag. På den punkten finns det, såvitt jag förstår, inte några djupa skiljaktigheter mellan partierna här i riksdagen. Det grundläggande är att inte nu föra en politik som i verkligheten innebär att vi återigen får hög inflation och urholkad konkurrenskraft. I stället måste vi sikta mot balans. Då måste man höja blicken och se åtminstone ett år framåt i tiden. Den förmågan saknar socialdemokraterna för närvarande.

Fru talman! Vårdbidraget ingår i vår budget. Vi är alltså för ett vårdbidrag. Rent allmänt tror jag, Bengt Westerberg, att det skulle vara betydligt lättare att genomföra en bra handikappolitik tillsammans med socialdemokraterna än det skulle vara att genomföra en sådan tillsammans med moderaterna, som -- med Bengt Westerbergs egna ord -- är ett hot mot välfärden. Handikapputredningen spelade en mycket stor roll i Bengt Westerbergs valrörelse. Westerberg: Du skall få handikappreformen bums. För mig betyder ''bums'' genast. Vad betyder ''bums'' för Bengt Westerberg och Anne Wibble? Skattetrycket sjunker med den socialdemokratiska ekonomiska politiken inte lika kraftigt som det skulle göra med den borgerliga regeringens politik. Där har ju moderaterna tagit över, och den skattepolitiken är ett hot mot välfärden. Det har jag visat på i mitt inledande anförande i dag. Att tala om att man inte skall späda på något när inflationen hotar att gå upp mot 5--6 % anser jag vara ansvarslöst gentemot landet som helhet. Dessutom tycker jag att det är utmanande gentemot dem som hotas av arbetslöshet. Bengt Westerberg kan inte komma ifrån att han för ungefär tre veckor sedan sade att han själv inte tror på kungstanken i den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Jag instämmer i Bengt Krugmans bok. Men jag tycker att det är märkligt att Bengt Westerberg är biträdande statsminister i en regering som har lagt fram en finansplan, vars kungstanke han själv tar avstånd från. Det är därför som jag säger att Bengt Westerberg ibland för mig är något av ett mysterium som politiker. Jag tycker om det som han säger. Men jag förstår inte att han är med i den här regeringen. Nu försöker Bengt Westerberg tona ned det hela. Men det var inte fråga om en förflugen tanke. Det här sades inte en gång, utan det sades flera gånger. Och det var inte bara jag som hörde det. Hela Sveriges journalistkår hörde det som sades och var mycket intresserad. Det är därför som Bengt Westerbergs attack på den socialdemokratiska politiken saknar trovärdighet. Vi har lagt fram en detaljerad budget. Vi har lagt fram en försörjningsplan, som är överskickad till finansdepartementet och som har granskats där. Vi har inte fått några som helst anmärkningar beträffande våra beräkningar. Det finns ett utrymme i dag för att bedriva en djärvare ekonomisk politik. Jag anser att det är felaktigt och farligt att i dagens läge bedriva en åtstramningspolitik av det slag som den borgerliga regeringen för. Till slut, fru talman, vill jag säga: Det var vi som tog ner inflationen. Det var vi som genomförde Rehnbergsavtalet. Det här är den borgerliga regeringens största tillgång i dag. Men det räcker inte. Det behövs även i övrigt en förnuftig politik.

Fru talman! Även när det gäller gruppen handikappade är det med all säkerhet så, att den gruppen tack vare socialdemokratiska insatser under 53 av de 60 senaste åren har det bättre än motsvarande grupp i omvärlden. Det blir helt grotest när Bengt Westerberg här försöker göra gällande att vi först nu har börjat intressera oss för de handikappade. Vi har faktiskt genomfört en mängd reformer som har gjort att de här människornas tillvaro trots allt har blivit alltmer människovärdig. En hel del har vi gjort tillsammans med folkpartiet. Men moderaterna har väldigt sällan varit med och hjälpt till på den punkten. Vi socialdemokrater säger alltid: Först resurser, sedan reformer. Det tyckte vi även i den senaste valrörelsen. Först skall vi veta att vi har pengar. Poängen var att folkpartiet sade att pengar redan fanns. Avdragsrätten för fackavgiften är borttagen. Det finns således en finansiering. Men nu säger Bengt Westerberg att det inte längre finns en finansiering. Det är detta som jag tycker är allvarligt. De handikappade litade faktiskt på Vi var överens, Bengt Westerberg, med folkpartiet och er representant om remisstidens längd. Kom inte här i kammaren och insinuera att vi har utsatt en remisstid för att förhindra en reform. Vill ni kan ni lägga fram en proposition i vår. Men problemet är att ni saknar resurser. Kom inte och skyll på några remisstider i detta sammanhang. Det är ynkedom, uppriktigt sagt. Det är över huvud taget ett problem för denna regering att den före valet, som jag visade konkret i mitt inledningsanförande, strödde löften om skattesänkningar och reformer omkring sig. Därför kan ni inte nu uppfylla ens de mest heliga löften. Jag skall om en stund gärna ta en debatt med övriga borgerliga partiledare, var och en på sin punkt, för ni har alla ert syndaregister. Det är i den fällan ni nu sitter. Jag gjorde en felsägning då jag talade om en inflation på 5--6 %. Jag menade självfallet, som Bengt Westerberg också förstod, en arbetslöshet på 5--6 %. Om vi har en arbetslöshet som håller på att gå upp emot den europeiska nivån på 8--10 % och vi vet hur svårt det är att pressa ned arbetslösheten när den en gång har nått en hög nivå, menar jag att det är en grundläggande uppgift för den ekonomiska politiken att sätta in alla tänkbara resurser för att bekämpa denna arbetslöshet. Det finns enligt våra, med ekonomers hjälp, gjorda kalkyler ett utrymme för att satsa djärvare än den borgerliga regeringen gör. Uppenbarligen har man sådana tankar nu, som framförs via Mats Odell. Men det innebär i så fall en omläggning av regeringens ekonomiska politik som är anmärkningsvärd.

Fru talman! Den här debattordningen har sina fördelar, för den ger en möjlighet att ta upp en del intressanta perspektiv. Vi har noterat att flera regeringsledamöter har talat om det långa perspektivet. Jag kan försäkra att jag som statsminister upplevde det problemet. Ni är, liksom vi socialdemokrater var, en minoritetsregering. Jag förhandlade med några av er i mycket svåra situationer för att just åstadkomma en nödvändig stabiliseringspolitik. Ett problem med vår nuvarande författning är att det är svårt att bilda starka majoritetsregeringar som kan få gehör i riksdagen för de impopulära besluten. Det är ett problem som är väl värt att diskutera, både här och kanske ännu mer i andra sammanhang. Det finns en risk för att man får igenom beslut för sent. Jag anser att under vår regeringstid borde det ha satts in stabiliseringspolitiska åtgärder tidigare. Centerpartiet och vi socialdemokrater gjorde ett försök. Under våren 1989 genomfördes det obligatoriska sparandet, som kritiserades oerhört hårt. Nu så här i efterhand vill jag säga att detta kom att bli en av de mer verkningsfulla stabiliseringspolitiska åtgärderna. Under en brinnande högkonjunktur fick människor lämna ifrån sig en köpkraft som annars hade gått till inflation. Nu, under lågkonjuktur, får man tillbaka pengarna och kan använda dem till saker som man önskar i ett läge då de i stället förbättrar och stimulerar ekonomin. Så, Alf Svensson, visst är detta ett problem och visst finns här en fråga som vi bör diskutera i olika former. Skoldebatten handlar naturligtvis om väldigt mycket mera än om dessa skolpengar. Skolpengarna är en del i det hela. För oss socialdemokrater handlar skoldebatten också om utbyggnaden av de treåriga linjerna för dem som i dag har den kortaste utbildningen. Vi tycker att det är väldigt beklagligt att detta beslut nu bromsas upp. Det handlar om rätten till vuxenutbildning, inte minst för de kvinnor som i sin ungdom inte fick den utbildning som de hade önskat. Denna fråga är oerhört viktig för oss socialdemokrater. Om det är en omsvängning på gång inom regeringen, är jag den första att hälsa detta med tillfredsställelse. Jag avvaktar med spänning ytterligare besked på den punkten. Vidare handlar skoldebatten om folkbildningen som i många avseenden har gjort Sverige till ett unikt land. Folkbildningen är en bred utbildning för stora grupper som inte via den vanliga skolan fick den utbildning som de hade önskat.

Fru talman! Det är riktigt att den socialdemokratiska regeringen tillsatte den s.k. Niklassonska utredningen -- Niklasson var tidigare ordförande i ett stort LO-förbund -- för att se över spelreglerna på arbetsmarknaden. Utvecklingen på arbetsmarknaden var inte i alla delar tillfredsställande. Därför ansåg vi det motiverat att tillsätta en sådan utredning. Som utredare anlitades en av de mest ansedda fackliga ledarna. Utredaren har lagt fram ett antal förslag om hur enligt hans mening förbättringar bör åstadkommas. Innan vi bestämmer oss definitivt skall vi noga gå igenom dessa förslag, och vi kommer att ha nära kontakter med de fackliga företrädarna och arbetsmarknadens parter. Men en höjning av strejkbeloppet till 2000 kr. anser jag vara utesluten.

bFru talman! Det gläder mig att Lars Werner var överraskad av att han fick frågor, men jag menar att även små partier kan ha synpunkter som det har sitt intresse, om inte för kammaren så dock för andra, att känna till. Lars Werner vet precis vilka ruinhögar jag talar om, och min fråga handlade faktiskt om vägen bort ifrån dem. Jag fick ett visst svar, men jag skulle vilja fråga en sak till, och då om energiskatten. Vänstern, socialdemokraterna m.fl. stöder ju på allt sätt -- eller låtsas stödja -- sysselsättningen, den äkta sysselsättningen. Vad händer då, om vi i Sverige har energiskatter som är så höga att internationella företag flyttar ur landet? Nästa fråga: Miljösatsningen så som jag föreslog tidigare, nämligen att den görs på andra sidan Östersjön, där den ger mångfaldigt större effekt även för oss, vad säger ni om den? Jag kanske sedan får höra vad de andra säger som är litet större.

Fru talman! Regeringen har klart och tydligt visat att den vill att Sverige skall slå in på en ny kurs. Det gäller den ekonomiska politiken. Vi måste få tillbaka tillväxten, och vi måste få tillbaka jobben. Då måste skatter sänkas, och då måste företagandet återupprättas. Efter den tredje vägens misslyckande kommer den enda vägens nödvändighet. Det är bara så vi kan komma ur den höga arbetslöshet som misslyckandet på 1980-talet nu har drivit fram. Det gäller valfriheten i välfärdspolitiken. Steg för steg kommer vi att ge större frihet att välja barnomsorg, skola, sjukvård, äldreomsorg. Socialdemokratisk politik misstrodde medborgarna. Vi vill göra dem myndiga också i valet av sin välfärd. Det gäller miljöpolitiken. Sverige tillhör nu de pådrivande länderna inför FN:s stora miljökonferens i Rio de Janeiro i juni. Vi kommer att lägga om energibeskattningen så att den får en klarare miljöprofil. Vi kommer att förbättra miljölagarna. Det gäller rättstryggheten. Vår inställning till våldet är oförsonlig. Vi kommer att stärka polisens resurser. Vi kommer att göra det möjligt att faktiskt förbättra tryggheten för många som känt och känner sig utsatta för det ökade våldet, oavsett vilka de är. Det gäller skolan. Vi kommer med vår politik att ge Sverige Europas bästa skola. Att vi nu satsar så hårt på ungdomsskolan och på högskolan visar styrkan i den politiken. Skolan kommer att få nya och bättre läroplaner. Det gäller också utrikespolitiken. Det är ett klart och tydligt erkännande av den nya europeiska identiteten i svensk utrikespolitik att Sverige senare kommer att överta ordförandeskapet i den europeiska samarbets och säkerhetskonferensen. På alla dessa områden innebär vår politik ett klart och tydligt brott mot en gammal socialdemokratisk politik som så tydligt hade kört fast och stagnerat. Ingvar Carlsson sade i sitt inledningsanförande att den socialdemokratiska regeringen hade inte den enda lösningen. Nej, det hade den inte. Den försökte i stället med den tredje lösningen, och det visade sig inte vara någon lösning det heller. Det oppositionsalternativ som vi har att möta i den ekonomiska politiken är inte så där värst mycket att skryta med. 1991, det år som ligger bakom oss, blev tyvärr ännu ett förlorat år i Sveriges ekonomiska utveckling. Socialdemokraterna lovade ett i början av året, men vi tvingades alla i slutet att konstatera att resultatet blev ett annat.Det kan diskuteras i hur hög grad detta var ett oplanerat misslyckande för deras ekonomiska politik eller i hur hög grad det var ett planerat försök att lura väljarna under valrörelsen. Var verkligen Allan Larsson en så usel finansminister att han trodde på alla sina ständiga vändpunkter? Trodde han och Ingvar Carlsson på alla vändpunkterna, med de konsekvenser för tilltron till deras förmåga att driva ekonomisk politik som detta måste medföra, eller var det bara ett försök att slå dunster i ögonen på väljarna, med de konsekvenser för tilltron till socialdemokraternas politiska uppriktighet som detta måste medföra? Jag skall inte besvara frågan. Jag låter den hänga i luften. Kanske Ingvar Carlsson har något bidrag till historiebeskrivningen på den punkten. Nu har vi fått del av socialdemokraternas förslag till ekonomisk politik 1992, inför det kommande budgetåret och inför det kommande kalenderåret. Deras budskap är enkelt och klart: Beskatta Sverige ur krisen! Skatterna skall enligt socialdemokraterna höjas med ca 9 miljarder kronor 1993. Det innebär en rejäl skattechock som inte kan undgå att drabba möjligheterna till ekonomisk återhämtning och drabba de möjligheterna mycket hårt. Ingvar Carlsson säger ständigt att han inte tror att sänkta skatter ger ekonomisk tillväxt. Men om han skall försöka lansera någon teori som går ut på att höjda skatter ger ekonomisk tillväxt, tror jag att han ger sig ut i ett moras ur vilket han inte kan ta sig. En skattechock av den här storleksordningen kommer att bromsa Sverige. Det verkar som om socialdemokraterna inser delar av detta -- när man tittar på detaljerna i deras politik. Vissa av de skattesänkningar vi föreslog i höstas, och som socialdemokraterna protesterade emot, accepterar de nu -- dock utan presskonferenser. I höstas var det fel att sänka turistmomsen. Nu är det acceptabelt och bra att sänka turistmomsen. Vi hälsar socialdemokraterna välkomna till denna nya uppfattning. Då var avskaffad aktie-oms ett mycket förfärande exempel på en skattesänkning som bara kom de s.k. kapitalägarna till del. Nu accepteras den sänkningen i tysthet i det socialdemokratiska budgetalternativet. Vi hälsar socialdemokraterna välkomna till även denna uppfattning. Jag är fullt och fast övertygad att så kommer det att fortsätta. I smyg kommer socialdemokraterna att tvingas att acceptera den ena delen efter den andra av regeringens politik, därför att deras alternativ inte kommer att hålla. Jag skulle kunna fortsätta min genomgång i detalj av det socialdemokratiska ekonomisk-politiska alternativet. Det handlar i grunden om en skattechock om ca 9 miljarder kronor. Det finns inget sätt att få en så kraftig skattechock att bara drabba vissa. Skall man höja skatter med 9 miljarder kronor drabbar det alla, eftersom det drabbar ekonomin, tillväxten och arbetstillfällena. Så är det. Det innebär dessutom ökade subventioner, bidrag och andra offentliga utgifter med ca 8 miljarder kronor. Klassisk socialdemokratisk bidrags och subventionspolitik! Som om det var höjda skatter och ökade offentliga utgifter som krävdes för att lösa Sveriges ekonomiska problem! Hade det varit höjda skatter och ökade utgifter som kunde få fart på tillväxten och sysselsättningen i Sverige, hade Sverige inte haft några ekonomiska problem i dag. Det är exakt den politik socialdemokraterna förde på 1980-talet, och det är exakt den politik som har fört Sverige in i tillväxtkrisen. Det är exakt den politik som har gett dagens sysselsättningsproblem. Sedan finns det ett försök att få denna ekvation att gå ihop med en konstig konstruktion att ta ca 5 miljarder kronor från statshypotekskassan. Det är det enstaka största och märkligaste förslaget i den socialdemokratiska skuggbudgeten. Sådana luftaffärer fungerar inte. Sådana konstiga affärer gör inte vi. Men att socialdemokraterna ägnar sig åt sådana affärer har vi, måhända, kunnat notera under de senaste dagarna. Men som bekant fungerade inte det heller. Den typen av luftaffärer kommer vi inte att tillåta i statens budget. Det är illa nog att dessa affärer kan få konsekvenser på andra områden där ni har möjlighet att genomföra dem. Jag har talat om att vår ekonomiska politik är den enda vägen efter misslyckandet för socialdemokraternas tredje väg under 1980-talet. Det ifrågasätts av socialdemokraterna, men det bekräftas av verkligheten. På sina håll sägs det att den nya regeringen fullföljer i några delar den omläggning av den ekonomiska politiken som inleddes redan under den socialdemokratiska perioden. Det ligger en viss kärna av sanning i detta. Från hösten 1990 och framåt intill dess att valfebern grep tag i dem, fanns det en begynnande insikt hos den socialdemokratiska regeringen om att saker och ting måste göras annorlunda. Det fanns formuleringar i finansplaner. Det fanns saker som sades, även om de sällan fullföljdes i den faktiska politiken. När devalveringsvägen definitivt stängdes, och när inflationsbekämpningen i det följande sattes i högsätet, och när ansökan om medlemskap i den Europeiska gemenskapen lämnades in, var valet av den enda vägen i den ekonomiska politiken i realiteten träffat. Man kanske inte till fullo insåg det, och man kanske inte var beredd att ta konsekvenserna av det man litet plötsligt tvingades till. Men så var det i alla fall. Att detta mot bakgrund av misslyckandet från 1980-talet skulle leda till övergångssvårigheter, insåg man också. Kjell-Olof Feldt talade strax före sin avgång om det kommande ''stålbadet'' för den svenska ekonomin. Landsorganisationen skrev följande i sitt remissutlåtande om den ekonomiska politiken som regeringen skisserade i 1990 års långtidsutredning: Om man skall följa LU 90:s rekommendationer för anpassning av valuta och räntepolitiken, samt anpassning av budgetpolitiken till konkurrentländerna, är inte en så begränsad höjning av arbetslösheten från drygt 1,5 % till drygt 2 % trovärdig. Enligt LO kan det i värsta fall handla om en arbetslöshet på Detta uttalade LO våren 1990 om den långsiktiga omläggning av den ekonomiska politiken som då förbereddes inom socialdemokratin och som faktiskt stapplande började genomföras hösten 1990. Socialdemokraterna hade inte kraften, men det var dit de var på väg. Jag sade då, att mot bakgrund av misslyckandena låg det tyvärr åtskilligt i det LO sade. I det här perspektivet är det långsiktigt oroande att det största oppositionspartiet så fjärmat sig från den omprövning man påbörjade i regeringsställning. Om inte socialdemokraterna är beredda att ompröva högskattepolitiken och högutgiftspolitiken nu, nu när industrin mer än någonsin behöver utrymme för att expandera, och hushållens standard trots den ekonomiska krisen utvecklas hyggligt, när kan de då egentligen inse att den gamla politiken ledde fel och att det behövs en ny politik för att klara Sverige ur krisen? Ingvar Carlsson säger i sitt anförande att deras politik innebär inga ökade utgifter. Det är klart att den gör! Det är massvis av ökade utgifter. Men att han säger detta är ett hälsotecken. Det visar att han har litet dåligt samvete för sitt förslag. Ingvar Carlsson säger också att detta innebär inget höjt skattetryck. Men det är alldeles fel. Det är klart att det innebär ett höjt skattetryck. Det är en massiv skattechock. Men att han tvingas säga detta är i alla fall bra. Det visar att han har litet dåligt samvete för den politik han tvingas att lägga fram. Det är frapperande hur socialdemokraterna undviker att tala om de verkliga problemen och uppehåller sig i en gammal värld. Ingvar Carlsson talade i dag om katastrof och om byggkrisen. Det gör han ofta, och det är ett par av hans favorituttryck. Krisen skall nu hävas med hjälp av nya subventioner i miljardklassen. Det ena bidraget och stödåtgärden efter den andra skall sättas in. Men det är precis den återvändsgränd som socialdemokraterna har fört svensk bostadspolitik in i. Sådana åtgärder skulle bryta den faktiskt glädjande utveckling som nu finns med minskade kostnader för nyproduktionen. Kostnaderna för nyproduktionen av lägenheter sjunker nu i storleksordningen 15--20 %. Vi kanske är på väg mot den situation då det går att bygga bostäder i Sverige som människor har råd att bo i. Under socialdemokratins tid har man låtit bygga nya bostäder som knappt någon har haft råd att flytta in i. Vad det är för långsiktigt värde i det kan på sitt sätt ifrågasättas. Men det som förundrar mig är att industrikrisen knappt alls nämns. Ständigt är det byggkrisen, men aldrig industrikrisen. Ändå är det denna industrikris som är allvarlig för den långsiktiga välfärdsutvecklingen. Den har varit smygande sedan mitten av 1980-talet, och den har varit galopperande under 1990-talet. Den slår ut hundratusentals arbetstillfällen i små, medelstora och stora företag. Det beror på att den svenska ekonomin har förlorat i konkurrens och utvecklingskraft. Detta måste vi ändra på! Det kan aldrig ske med hjälp av ökade skatter, regleringar och statlig styrning. Socialdemokraterna talar alltid om att fördela välstånd. Ordet tillväxt fanns inte i Ingvar Carlssons anförande. Men man kan inte fördela det som inte skapas. Just nu, i början på 1990-talet, sjunker den svenska ekonomin som en följd av era misslyckanden. Att skapa ett nytt välstånd är den avgörande uppgiften för 1990-talet. Det är inte sedelpressarna i Tumba pappersbruk som är grunden för det svenska välståndet. Det är en fungerande industri, ett näringsliv med fritt och ansvarskännande företagande, med en fungerande marknadsekonomi och med ett enskilt ägande, som ger oss tillbaka det välstånd som misslyckandet för den socialdemokratiska politiken nu satt i fråga. Vi skall skapa välstånd. Sedan kan vi fördela -- men först skapa.

Fru talman! Ingvar Carlsson blir påtagligt besvärad när man börjar ifrågasätta den socialdemokratiska politiken. Själv har han de senaste veckorna och månaderna, så fort han har fått någon möjlighet att kommentera regeringens politik, använt uttrycket ''nationell katastrof'' eller ''katastrof''. Jag har haft anledning att ifrågasätta om Ingvar Carlsson kommer att se en katastrof när den verkligen inträffar -- mot bakgrund av hur ofta han har använt detta uttryck. När man tar till sådana kraftuttryck som han har använt under de senaste veckorna och månaderna, får man nog finna sig i att ens eget alternativ blir nagelfaret. Och fakta är: Detta är 9 miljarder kronor i höjda skatter. Det skulle bromsa Sverige. Det är en politik som skulle dämpa tillväxten. Jag vågar påstå att tillväxtpolitiken är ett svart hål i socialdemokratin -- den finns inte. Socialdemokraterna skall ständigt fördela saker, men de kan inte skapa dem. Och Sveriges problem just nu är att vi inte skapar tillgångar. Då kan vi inte heller fördela dem på det sätt som socialdemokraterna gör. Ökade offentliga utgifter hjälper inte heller. Det är ett faktum att kostnaderna i nyproduktionen på bostadssektorn nu sjunker. Ni trissade upp nyproduktionskostnaderna. Nu sjunker de, på grund av en rad åtgärder. Det är bra att så är fallet. Så till de frågor som ställts. När det gäller bostadspolitiken är det en nödvändig, smärtsam anpassning som nu sker, efter den uppblåsning som förekom under högkonjunkturåren. Det leder också till en dämpad kostnadsutveckling, till en mer balanserad utveckling av byggsektorn. När det gäller pensionerna pågår det samtal mellan regeringspartierna och oppositionen. Socialdemokraterna har nyligen sagt att de inte är intresserade av en uppgörelse, åtminstone i närtid. Men låt mig säga detta: Vi vill inte använda AP fonderna till att äga företag. Vi skall använda AP fonderna till att säkra pensioner. Det kan vara besked nog. Beträffande infrastrukturfrågorna -- om det är gamla eller nya pengar -- vill jag säga att man kan räkna på litet olika sätt. Men jag kan försäkra Ingvar Carlsson att denna regering kommer att anslå pengar för att satsa på infrastruktur. Det har sin betydelse för regionalpolitiken och för sysselsättningspolitiken. Men det har framför allt sin betydelse för tillväxtpolitiken. Ni har eftersatt infrastrukturen under tio år. Det kommer att krävas tio år för att återställa den eftersläpning vad gäller modern infrastruktur som socialdemokratin har lämnat kvar.

Fru talman! Ordet kaos, som jag använde om byggnadsområdet, var inte mitt. Det var rubriken på Svenska Dagbladets förstasida i lördags. Om Carl Bildt anser att det är att svartmåla, ber jag honom vända sig till Svenska Dagbladets ansvariga ledning; Mats Svegfors är väl inte helt obekant. Att återställa den nivå på förmögenhets och kapitalbeskattning som Bengt Westerberg och jag var överens om i skattereformen, det kallar statsministern en skattechock -- och han nickar nu. Det innebär att hans biträdande statsminister har varit med om att genomföra en skattechock i det här landet. Jag tror att det räcker med att konstatera att den som använder starka ord i sammanhanget är nog Carl Bildt. Carl Bildt säger att medborgarna skall bli myndiga i valet av sin välfärd. Ja, det tycker jag. Då kan jag inte förstå hur denna regering kan förvägra de människor som har arbetat ett helt liv och vill, på rimliga ekonomiska villkor, trappa ner arbetstillvaron till en pensionärstillvaro. Det gäller väl en av de viktigaste valfrihetsreformer som man kan tänka sig. Det är inte en reform som tillhör ett gammalt samhälle, det är en valfrihetsreform som tillhör framtidens samhälle. Det är mycket svårt att få Carl Bildt att tala om den egna politiken -- även i det senaste inlägget. Men han har ju ett favoritämne, nämligen våld och kriminalitet. I valrörelsen gjorde moderaterna våldsbrotten till en stor sak. Det var anklagelser om svängdörrar på Kumla och löften om att i moderaternas Sverige skulle bovarna sitta inne och människorna kunna vistas tryggt ute. Nu skjuts människor på gatorna. Rån mot personer, butiker, banker och postkontor sker så gott som dagligen. Vapen blir allt vanligare. Vad gör ni från moderaternas sida egentligen mer än att prata?
Fru talman! Först ber jag Ingvar Carlsson om ursäkt för att jag glömde svara på en av hans frågor. Men det kanske inte gjorde så mycket, eftersom han själv hade glömt bort det. Ingvar Carlsson frågade om vi kommer att fortsätta sänka skatterna med 10 miljarder kronor om året. Svaret på den frågan är: Ja, vi kommer att fortsätta sänka skatterna. Det finns åtskilliga skatter som försämrar Sveriges konkurrenskraft i det nya Europa och som måste sänkas mer eller mindre kraftigt. Om sänkningen skall bli på 5, 10 eller 15 miljarder kronor får vi återkomma till. En sak är emellertid klar: Vi kommer att fortsätta sänka skatter. Tanken att man skulle kunna klara av Sveriges problem genom den typ av skattechock som socialdemokraterna förordar, är denna regering fullständigt främmande. Försök sedan inte bagatellisera bort dessa 9 miljarder genom att säga att det bara är fråga om en enstaka skatt. Det är ett batteri av skatter som ni vill höja, bl.a. de skatter som ligger på de små och medelstora företagen. De skattesänkningar vi har genomfört accepteras numera t.o.m. av vänsterpartiet, för att nu säga något vänligt om Lars Werner innan vi får möjlighet att göra motsatsen. Men socialdemokraterna är fortfarande kvar i sitt motstånd mot detta. Så till våldsbrotten. Vad gör vi? En sak som vi måste göra och som vi gör är att åter ge polisen resurser så att man kan hävda rättssamhället. Låt mig ta ett konkret exempel. Ni skar ner resurserna till polisen. Ni minskade polisutbildningen. Ni gjorde så att det blev polisbrist. Ett mycket konkret exempel på detta är att man tvingades dra in polisstationen i Rinkeby. Det var inte bra. Det är klart att det skall finnas en polisstation i Rinkeby så att de människor som bor där kan känna trygghet. Nu förbättrar vi situationen, och ett resultat av detta är att polisen nu planerar för ett återupprättande av en kvarterspolisverksamhet i t.ex. Rinkeby. Rinkeby är förvisso inte hela Sverige, och jag vill inte alls påstå att vi har löst problemen med våldsbrott i hela Sverige, men låt detta lilla exempel bli ett exempel som visar att vi har ändrat kurs. Ni tvingades stänga polisstationer där medborgarna behövde skydd. Vi kan återupprätta den verksamhet med kvarterspoliser som är en trygghetsgaranti och den första frontlinjen mot den våldsbrottslighet som drabbar enskilda människor.

Herr talman! Ian Wachtmeister är beredd att lägga ett bud på Arbetet. Jag hänvisar detta till andra. Låt mig bara säga att jag i denna härva med viss förvåning noterade att A-pressen för några år sedan gjorde affärer med något bokförlag inom Europeiska arbetarpartiet -- om nu denna uppgift är riktig. Jag lämnar emellertid detta därhän. Så svar på Ian Wachtmeisters frågor. Självfallet är det nödvändigt att sänka vissa skatter för att få fart på tillväxten. Det är ju vad denna regeringen har gjort, och det är vad denna regeringen avser att fortsätta med. Det innebär, som Bengt Westerberg har påpekat, inte att varje skattesänkning eller varje skattesats har samma betydelse ur tillväxtbefrämjande synvinkel. Det finns skattesatser, t.ex. momsen, som i detta sammanhang inte har någon större betydelse. Det kan finnas andra skäl att sänka momsen. Men sett just i tillväxtperspektivet och i det europeiska perspektivet är det framför allt skatter på företagande, på skapande och på det som ger oss tillväxten som är av betydelse, och det är dessa skatter vi kommer att fortsätta att sänka. Redan i regeringsförklaringen från den 4 oktober förra året står det att energiskatterna skall anpassas till den europeiska nivån. Det innebär att vi nu tittar på möjligheterna att genomföra den anpassningen samtidigt som vi skall ha en tydligare miljöprofil. Det här är vi inte alldeles ensamma om. Det pågår en betydande diskussion inom EG. EG kommissionen har presenterat ett förslag, som har varit föremål för ställningstagande från EG:s miljöministrar. Man avvaktar ett slutgiltigt ställningstagande från EG:s ministerråd någon gång under våren. Detta skapar ett bra underlag för den förändring av den svenska energibeskattningen som är nödvändig både av hänsyn till konkurrenskraft och tillväxt och av hänsyn till den miljöpolitiska profilen. Wachtmeister tog upp är, som bekant, föremål för prövning. Självfallet kan skatter sänkas, och självfallet kan man också sänka skattetrycket. Det har regeringen visat. Låt mig bara sända med budskapet att det inte är fullt så enkelt som att flytta ölbackar. Det kräver faktiskt en beredskap att ompröva existerande utgiftsprogram, och det kräver en insikt om att det finns offentliga utgifter som är värdefulla och som är nödvändiga både för välfärden och för den tillväxt som vi är så angelägna om.

Herr talman! Vi är självfallet beredda att låta s.k. experter objektivt analysera även detta förslag. Jag vill gärna säga att det är vår ambition att låta underkasta samtliga förslag som kommer fram från oppositionspartiernas sida vad vi kan kalla en objektiv analys. Det finns ingen anledning att i förväg förkasta något förslag. Vi gör en sådan granskning, och den kommer i sinom tid att redovisas. Bara några korta kommentarer till de övriga frågor som Ian Wachtmeister tog upp. Vår inställning till biståndspolitiken är väl känd. Det pågår en förändring av inriktningen av svenskt bistånd med en starkt ökad betoning av vikten av medborgerliga fri och rättigheter, av demokrati och av en marknadsekonomisk utveckling. Det är faktorer som har tillmätts alltför liten betydelse i svensk biståndspolitik under gångna decennier. Turistmomsen är en viktig fråga. Fjällvärlden står för en mycket viktig del av den svenska turismen, och den stod i centrum för fjolårets diskussion om turistmomsen. Vi har nu föreslagit och genomfört åtgärder som de facto går längre än några åtgärder som jag tror att Ny Demokrati har föreslagit. Vi har sänkt turistmomsen med 7 procentenheter. Det var en väsentlig sänkning. Det kan alla som är i turistbranchen intyga. Därutöver har vi nu lagt fram förslag om att sänka den allmänna löneskatten med 10 procentenheter i hela det inre stödområdet. För de turistföretag som betyder så mycket för sysselsättningen i inlandet ger detta en större total ekonomisk effekt än de ursprungliga förslag om turistmomsen som bl.a. Ny Demokrati stod för.

Herr talman! Vad inträffade på bostadspolitikens område under den föregående mandatperioden? Jo, vi fick under den treårsperioden hyreshöjningar på i genomsnitt 50 %. Under denna period inträffade således de kraftigaste hyreshöjningar som Sverige mig veterligt har haft under efterkrigstiden. Vi fick en kostnadsökning i nyproduktionen som medförde att det visserligen byggdes en del, men det var mycket svårt att få någon -- om vederbörande inte var utomordentligt förmögen -- att med egna pengar betala de kostnader som var förknippade med att bo i de bostäder som byggdes. Detta är inte en acceptabel politik. Vi kan ändra detta bara genom att avreglera, vilket vi har gjort, genom att öka konkurrensen -- det håller vi på att göra -- och genom att långsiktigt komma bort från det subventionsberoende som finns inom bostadsbranchen. Det var felaktigt med regleringar och subventioner inom jordbrukspolitiken. Där gjordes en avreglering. Det är på samma sätt felaktigt med subventioner och regleringar inom bostadspolitiken när det drivs så långt som det har gjort. Jag noterade att Lars Werner i en replik till Ian Wachtmeister sade att den tid är passerad då det gick att diskutera med vänsterpartiet och tala om de utländska exemplen. Det trodde måhända jag också intill dess att jag i tidningen i går läste om de stödinsatser som har förekommit från det sovjetiska kommunistpartiets sida, även gentemot det svenska vänsterpartiet. I åratal har vänsterpartiet moraliserat mot privat sjukvård och sagt att det är förfärligt, att det inte får förekomma och att det måste stoppas. Men nu får vi reda på att man hade tillgång till nomenklaturans privata kliniker i det kommunistiska Sovjetunionen. Detta var ingenting som inträffade förr i världen. Av Kenneth Kvist får vi nu reda på att detta accelererade under Gorbatjovs period. Då fick man från vänsterpartiets sida möjlighet att sända personer till Sovjetunionen för att ''bada i särskilt gynnsam lera''. Detta reser en del frågor angående arten av relationerna mellan vänsterpartiet och det sovjetiska kommunistpartiet. Det reser dessutom en del frågor angående moralen i den politiska agitationen. Hur kan man agitera mot privat sjukvård i Sverige när man accepterar nomenklaturans privata kliniker i Moskva? Sedan en parentetisk fråga: Kom de tillbaka efter att ha sänkts ner i den sovjetiska leran?

Herr talman! Lars Werner är emot att man sänker skatter på kapital. Jag tror att det grundar sig på att han liksom åtskilliga andra är litet kvar i en förlegad marxistisk världsbild. När vi sänker förmögenhetskatten på det arbetande kapitalet i de små och medelstora företagen, något som är accepterat av Lars Werner, innebär det naturligtvis en sänkning av kapitalbeskattningen. Men kapital är företag, och företag är sysselsättning och jobb, som ger inkomster och välfärd. Utan kapital stannar landet. Har vi för hög kapitalbeskattning drivs dessutom kapitalet ut ur landet till andra länder. Det var ju det som inträffade under slutet av 80-talet när investeringsströmmarna gick ut ur Sverige. Men vi fick inte tillbaka någonting, och därmed utarmades vår industriella bas. Vi måste i Sverige ha en kapitalbeskattning som är konkurrenskraftig i ett europeiskt perspektiv -- annars får vi aldrig några investeringar. Utan investeringar får vi inte några jobb, och utan jobb får vi ingen välfärd. Den gamla marxistiska retoriken leder alldeles fel. Den leder i sin förlängning till exakt den typ av misär som vi har sett i länder som ännu tydligare sitter fast i marxismens garn. Så till förbindelserna mellan vänsterpartiet och det f.d. sovjetiska kommunistpartiet. Jag har inte insinuerat att det i modern tid funnits några ekonomiska förbindelser av subventionskaraktär mellan sovjetiska kommunistpartiet och vänsterpartiet. Det förefaller uppenbart och i och för sig föga förvånande att omfattande penningtransaktioner har skett till bl.a. Arbetarpartiet kommunisterna. Det är häpnadsväckande i sig, men det är ingenting man kan lasta Lars Werner för. Däremot noterar jag att Kenneth Kvist har bekräftat att vänsterpartiet har haft tillgång till speciella sovjetiska sjukhusresurser. Detta må ha varit försvarbart i det enskilda fallet, men jag vet inget annat svenskt politiskt parti som har haft tillgång till den kommunistiska nomenklaturans privata kliniker i Sovjetunionen. Detta visar trots allt att förbindelserna mellan det sovjetiska kommunistpartiet och det svenska vänsterpartiet långt in i modern tid haft en mycket speciell och nära karaktär.

Herr talman! Låt mig börja med att ta upp den handske som Ian Wachtmeister tidigare kastade, nämligen synen på invandringen. Jag har läst flera av de motioner som Ny Demokrati har väckt här i riksdagen om invandringen, bl.a. en av de motioner som Ian Wachtmeister själv har skrivit under där han säger att det behövs en debatt utan skällsord. Samtidigt går han upp här i talarstolen och kallar andra för självgodhetens överstepräster. Det finns även andra motioner om invandringen som är intressanta. En del är tämligen intetsägande. I motionshögen finns det t.ex. motioner om att man skall stoppa invandringen under ett eller flera år, och det finns motioner om att man skall folkomrösta om invandringen. När jag lägger ihop de här motionerna förmodar jag att Ny Demokratis tanke är att vi skall gå ut och fråga människor: Skall vi stoppa invandringen under ett eller flera år, ja eller nej? Det skulle vara intressant att få veta hur Ian Wachtmeister i så fall skulle rekommendera människor att rösta och vad han själv kommer att rösta på när han får ta ställning till frågan om vi skall stoppa invandringen under ett eller flera år. Detta är en ganska orimlig tanke. Att flyktingar kommer till Sverige beror inte i första hand på förhållandena i Sverige utan på förhållandena i dessa människors hemländer. De bryter inte frivilligt upp för att söka lyckan i Sverige trots att de har det ganska bra hemma. De kommer kanske därför att det krig i deras hemländer eller för att de är förföljda på grund av sin politiska övertygelse eller sin religiösa tro. Det är det som får människor att lämna vänner, släktingar, kära saker, bostäder och allting och ta sig den långa vägen till Sverige och be om en ny livschans här. Det är självklart att vi, som i detta internationella perspektiv är privilegierade, ändå skall kunna ta emot dessa människor och säga: Visst, vi skall ge er en ny livschans. Jag tycker att det är det minsta vi kan bjuda på. Det är rimligt att vi ger dem en livschans mot att de ger oss resten av sitt liv. Om man nu ordnade en sådan här mystisk folkomröstning skulle det för mig vara självklart att säga nej till Ny Demokratis krav på att stoppa invandringen. Men jag är som sagt nyfiken på vad Ian Wachtmeister själv svarar på den frågan. Herr talman! Länge dominerades den svenska EG-debatten av frågan om Sveriges neutralitetspolitik och huruvida det med hänsyn till den över huvud taget var möjligt att tänka sig ett svenskt medlemskap i EG. Fram till hösten 1990 ansåg en majoritet av de politiska partierna i Sverige och ledamöterna i denna kammare att neutralitetspolitiken var ett definitivt hinder för medlemskap. Men då svängde, som alla vet, på några veckor uppfattningen, och bara ett drygt halvår senare lämnade Ingvar Carlsson in Sveriges medlemsansökan till EG. Utvecklingen i Europa under det dryga år som har gått sedan riksdagen fattade sitt viktiga principbeslut har bidragit till att ytterligare minska den svenska säkerhetspolitikens betydelse i det här sammanhanget. I stället har intresset av naturliga skäl kommit att fokuseras till frågor som inte tidigare har diskuterats särskilt mycket i den svenska EG-debatten. Hur går det med demokratin i EG, är en fråga som man ställer sig. Handlar EG bara, som författaren P. O. Enquist skrev i en debattartikel i Expressen häromdagen, om att ge mer makt åt en politisk elit? Är hela idén med EG i själva verket ute, förverkad? Vad kommer svenskt EG-medlemskap att betyda för de svenska skatterna, för arbetslösheten, för välfärdspolitiken, för alkoholpolitiken, för jämställdheten mellan kvinnor och män, för flykting och biståndspolitiken och mycket annat? De här frågorna ställs av naturliga skäl mot bakgrund av att förhållandena i flertalet europeiska länder avviker ganska kraftigt från dem som råder i Sverige. Låt mig, herr talman, först anföra några synpunkter på detta med EG och demokratin. EG har sannerligen inte tillkommit, eller vuxit, för att tillgodose någon maktelit utan för att hantera i hög grad verkliga problem. Det har inte minst handlat om att genom ekonomiskt samarbete säkerställa freden i Europa och att säkra demokratin i de forna diktaturerna I många sammanhang har i själva verket det politiska samarbetet släpat efter. Maktutredningen, som avgav sitt betänkande för ett och ett halvt år sedan, skrev: ''Ett av de stora problemen för dagens demokrati är att demokratins institutioner är nationella, under det att samhällsproblemen snabbt håller på att förvandlas från nationella till övernationella.'' Politiker har med andra ord inte styrt utvecklingen utan snarast reagerat på nationella konflikter, gränsöverskridande miljöförstöringar, internationellt företagande och mycket annat. En rad sådana här frågor måste hanteras i internationellt samarbete. Hur det samarbetet skall organiseras kan man alltid diskutera, och det förs också en sådan diskussion fortlöpande i olika i internationella organ, även inom EG. Här ställs i EG-debatten sådana vitala frågor som om den europeiska demokratin skall vara baserad på principen en man -- en röst eller om nationerna också i framtiden skall spela någon roll. Något enkelt svar finns inte på dessa frågor. Däremot kan man inte hävda att internationellt samarbete och överstatliga organisationer självklart innebär någon försämring av demokratin. Tvärtom kan det ses som en vidgning av demokratin om sådana organ upprättas som kan ta itu med problem som är för stora för nationalstaten att hantera. Samtidigt syftar den s.k. närhetsprincipen, som nu har slagits fast i Maastricht, till att förhindra att alla frågor lyfts upp till EG-nivå. Politiska frågor skall hanteras på den nivå där de hör hemma. I praktiken kan vi se att samtidigt som många frågor lyfts upp till exempelvis EG-kommissionen eller ministerrådet och alltså tas upp på internationell nivå skjuter man ner frågor till en mera lokal nivå. Det visar att detta inte bara är en princip på papperet, utan det är vägledande också i det praktiska politiska arbetet. Internationellt samarbete har förekommit och förekommer -- som jag antydde -- i många olika former. Det är självklart att olika organisationer kan spela en viktig roll i det här samarbetet. Men ingen kan förneka att EG har utvecklats till den mest kraftfulla och betydelsefulla internationella organisationen i Europa. Demokratin tvingas alltid till en avvägning mellan individers deltagande och effektiviteten i det man vill uppnå. Det här sker inte bara på internationell nivå utan också i kommuner och landsting, alltså på nationell nivå här i Sverige. Det är närmast självklart att när besluten flyttas upp sker det en utspädning av den enskildes makt. Men att ha litet makt eller litet inflytande över viktiga beslut kan vara väsentligare än att ha absolut makt över ganska betydelselösa beslut. Det finns ingen som föreställer sig att Sverige, ens där befolkningen till äventyrs står helt samlad, kan diktera beslut som skall fattas inom den Europeiska unionen, men i kraft av erfarenheter och goda argument kan vi påverka besluten. Det kan faktiskt vara betydelsefullt ibland att ha litet påverkan över just sådana här viktiga beslut. Ofta är det bättre att 350 miljoner människor tar ett halvt steg i rätt riktning än att 8 eller 9 miljoner människor tar ett helt steg. Nå, herr talman, hur kommer det då att gå med alla de andra frågorna som jag nämnde -- med skatterna, alkoholpolitiken, välfärden, jämställdheten osv.? Låt mig på en gång slå fast att när vi liberaler förespråkar ett svenskt medlemskap i EG så gör vi inte det därför att vi tycker att förhållandena i EG-länderna i alla avseenden är bättre än vad de är här och därför att vi gärna skulle vilja se en anpassning av Sverige till något slags genomsnittlig nivå inom EG. På ett område skulle jag t.o.m. vilja säga att det finns alldeles särskild anledning till eftertanke, och det gäller alkoholpolitiken. När gränserna öppnas är det realistiskt att räkna med att det kan bli svårt att använda prisinstrumentet på det sätt som vi hittills har gjort i svensk alkoholpolitik. Det är beklagligt därför att prisinstrumentet är mycket effektivt -- detta visar all forskning och alla utredningar som har gjorts på området. Om nu prisinstrumentet används mindre måste det naturligtvis leda till att andra alkoholpolitiska åtgärder får användas desto mer, t.ex. Det vore därför exempelvis helt fel att i detta läge avskaffa försäljningsmonopolet. Om man skulle överlåta alkoholförsäljningen till kommersiella krafter skulle det med all säkerhet leda till en uppgång i alkoholkonsumtionen och därmed i alkoholskadorna. Alkoholskatterna kan vi alltså tvingas sänka när gränserna öppnas. Det kommer säkert att krävas också andra anpassningsåtgärder på skatteområdet. Men det finns ingenting som tyder på att vi skulle tvingas till sådana förändringar att den svenska välfärdspolitiken skulle vara hotad. I själva verket är det min övertygelse att kraven på skattesänkningar snarast skulle bli större, om Sverige valde att stanna utanför EG. Då skulle vi tvingas ta i ännu mer för att övertyga svenska företag att stanna i Sverige och att i högre grad ta i för att övertyga utländska intressen att investera här. Visst finns det för oss mycket att lära i andra europeiska länder. Men det är också uppenbart att på många områden har vi nått längre än andra, och vi har viktiga kunskaper och erfarenheter i bagaget med oss in i EG. Vår internationellt sett framgångsrika drogpolitik -- och då tänker jag också på narkotikapolitiken -- är ett exempel på det. Arbetslinjen i arbetslöshetspolitiken är ett annat, vår jämställdhetspolitik ett tredje, och det går naturligtvis att räkna upp många fler. Jag kan nämna bl.a. äldreomsorgen, där jag tror att vi faktiskt har en hel del att lära ut. Det finns givetvis stora brister och problem i svensk äldreomsorg, och dessa försöker vi nu ta itu med på olika sätt, men det finns också mycket som är bra. Vi har en unik erfarenhet i Sverige genom att samtidigt ha den högsta kvinnliga förvärvsfrekvens och den största andelen personer över 65 år i världen. Men andra länder närmar sig nu Sverige i bägge dessa avseenden. Andelen äldre ökar. Vissa länder kommer under de närmaste tio åren t.o.m. att passera Sverige och alltså få en större andel personer över 65 år. Samtidigt ökar i många länder kvinnors krav på förvärvsarbete och på ekonomiskt oberoende. Det blir alltmer omöjligt att, som hittills ofta har varit fallet i många länder, lösa den här svåra ekvationen genom att förlita sig på att kvinnor utan ersättning skall ta hand om de äldre. Redan i dag finns det många länder som sneglar på hur vi i Sverige har löst problemen. De ser hur vi har byggt ut barn och äldreomsorgen och hur kvinnor får lön för det arbete som de utför. Detta har lett till att Sverige i dag har ett högre skattetryck än flertalet andra länder -- dock inte högre än alla andra länder. Det är naturligtvis bra om skattetrycket kan sänkas -- det är ibland t.o.m. nödvändigt -- men vi kan också räkna med att andra länder, på grund av den utveckling som jag nyss har beskrivit, kommer att närma sig Sverige, vilket är viktigt i sammanhanget. Det finns enligt min mening ingen anledning att på något sätt att ge upp den svenska välfärdspolitiken när Sverige närmar sig EG -- tvärtom. Arbetet för en bättre barn och äldreomsorg liksom för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män skall intensifieras. Även om vi har nått långt i internationell jämförelse är vi ännu långt från de mål som vi själva har satt upp. Herr talman! Den debatt om EG som nu börjar komma i gång i Sverige är nyttig och nödvändig. Det finns förvisso rader av frågor som vi skall diskutera, många frågetecken att räta ut, men ingenting talar för att vi har anledning att ompröva vårt beslut att eftersträva svenskt EG medlemskap. Tvärtom är det angeläget att Sverige så snart som möjligt får inflytande över och blir en integrerad del i den spännande och dynamiska process som nu pågår ute i Europa.

Herr talman! Jag tyckte det var värdefulla och bra synpunkter som Bengt Westerberg hade i slutet av sitt anförande om äldreomsorgen och kvinnornas ställning. De skiljer sig naturligtvis flagrant från den den ideologiska syn som moderaterna har på den stora och den lilla världen. Bengt Westerberg kunde bygga under sin ståndpunkt med jämförelser utomlands, och jag vill säga att vi på den punkten gör likartade bedömningar. Jag läste ett anförande som Bengt Westerberg höll vid en konferens med Stockholms socialförvaltning den 14 januari i år, och innehållet är så pass sensationellt att jag innan jag börjar diskutera det vill citera det och fråga Bengt Westerberg om det är korrekt. Han säger: ''I allmänna ordalag är det lätt att ropa på nedskärningar för att få utrymme för skattesänkningar -- men när man konkretiserar handlingsmöjligheterna tystnar skallen. Skall vi skära ned på barnbidragen? Nej, vi skall i stället öka stödet till barnfamiljerna genom vårdnadsbidrag eller förlänga föräldraförsäkringen! Skall vi skära ned på pensionerna? Nej, vi skall i stället höja pensionerna för de sämst ställda pensionärerna! Nej, även två karensdagar är för mycket!'' Bengt Westerberg säger alltså att även två karensdagar är för mycket! ''Skall vi skära ned på skolan? Nej, vi måste satsa mer resurser på våra ungdomar. Det är en investering i framtiden! Skall vi minska räntesubventionerna till bostäder eller begränsa värdet av ränteavdragen? Nej, nu får det inte bli dyrare att bo!'' Är detta anförande, som jag har fått i min hand, korrekt citerat, Bengt Westerberg?

Herr talman! Nu har vi alltså fått bekräftat att mitt citat var ett korrekt återgivande av anförandet. Jag fann innehållet så anmärkningsvärt att jag inte ville börja polemisera mot det utan att först ha klarat ut detta. Nu säger Bengt Westerberg att det är mer retoriska frågor, men i stycket ovanför det jag citerade sägs följande: ''Att många av nedskärningarna väcker kritik är inte att förundras över. Den debatten skall vi ta. Men reaktionerna borde få också dem som förespråkar mycket omfattande skattesänkningar att besinna sig. Protesterna skulle bli än mer högljudda, och välgrundade, om vi försökte minska utgifterna med tiotals miljarder kronor till.'' Det är precis detta som regeringen, statsministern och, om jag förstår det rätt, finansministern utlovar. Carl Bildt har i alla fall i debatten i dag bekräftat att det är detta det är fråga om. Jag delar alltså i och för sig Bengt Westerbergs uppfattningar här, men jag får det inte att gå ihop. Jag tror att det är farligt om man i så grundläggande frågor ger dubbla budskap till allmänheten och alla andra som bedömer utvecklingen. Regeringen måste här inom sig snabbt klara ut vad det är som gäller. Jag tror, herr talman, inte att jag är ensam om att ha uppfattat detta anförande av Bengt Westerberg som ett klart socialliberalt inlägg, som uttrycker en stark oro för att nedskärningar på tiotals miljarder kronor kommer att hota centrala delar av välfärdspolitiken. Det är bra, men det stämmer inte med en moderat skattepolitik. På den punkten måste regeringen alltså snabbt klara ut var den i verkligheten står. Jag nöjer mig med detta i dag.
Herr talman! Självfallet skall regeringen återkomma med preciseringar när det gäller besparingar under de kommande åren, men låt mig gärna tala om för Ingvar Carlsson vad som oroar mig. Det är den situation som socialdemokraterna har försatt oss i när det gäller den ekonomiska politiken. Sedan några år tillbaka är det en total stagnation i svensk ekonomi, vilket avsätter effekter i form av en ökande arbetslöshet, ett stigande budgetunderskott och en rad andra problem. Om detta fortsatte skulle vi naturligtvis aldrig klara av att slå vakt om den välfärd som vi vill slå vakt om. Även om det är kärvt nu skall vi se till att vi skapar utrymme för en del mycket angelägna reformer, t.ex. vårdbidraget. Det är nonsens att säga, som Ingvar Carlsson förut gjorde, att det inte har funnits utrymme för det under alla år när vi hade högkonjunktur men att det nu plötsligt finns utrymme. Ja det finns utrymme därför att vi har skapat det genom omprioriteringar. Felet med er politik är att ni inte vill göra de omprioriteringarna -- därför har ni hela tiden sagt nej till den här angelägna handikappreformen. På samma sätt kommer det att bli när vi lägger fram förslag om den stora handikappreformen -- vi kommer att skapa utrymme för den genom omprioriteringar. Många av de förslagen har vi för övrigt redan presenterat i budgetpropositionen. Vi kan inte fortsätta med ekonomisk stagnation, utan vi måste lägga om politiken. Vi har lärt oss, bl.a. av produktivitetesdelegationen, som ju var en utredning som socialdemokraterna tillsatte, att om vi inte kan klara av stabiliseringspolitiken kommer Sverige att halka efter. Därför är det så oerhört viktigt att vi när vi nu utformar den ekonomiska politiken har klart för oss att effekterna av de beslut som vi nu fattar kommer under 1993 och 1994 -- de skall inte verka i det konjunkturläge som vi nu har utan i ett kommande läge. Vi utformar politiken med den utgångspunkten och med sikte på att få i gång tillväxten för att kunna slå vakt om och utveckla välfärden.